Fru ålderspresident! Vi har inte bara vanekriminella i Sverige utan även vanemässiga interpellationsställare i kammaren! Edward Riedl har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att enskildas utsatthet för våldsbrott ska minska. Sverige är på många sätt ett tryggt land att leva i, och utsattheten för brott är generellt sett låg. Andelen personer som enligt den nationella trygghetsundersökningen uppger sig ha varit utsatt för misshandel och personrån låg 2015 på samma nivå som året innan. Däremot syns en ökning av hot, sexualbrott och trakasserier. Det är dock för tidigt att säga om denna ökning innebär en varaktigt högre andel brottsutsatta. För att skapa ett tryggt samhälle krävs möjligheter till arbete, en aktiv och inkluderande välfärdspolitik samt ett strategiskt och målmedvetet brottsförebyggande arbete. I juli 2016 presenterade regeringen ett långsiktigt reformprogram för att minska segregationen i landet och förbättra situationen i de socialt utsatta områdena, där utsattheten för brott är särskilt påtaglig. Detta görs genom åtgärder för fler arbetstillfällen, bättre skola, minskad bostadssegregation och ökat stöd till civilsamhället. Vi har också ökat resurserna till polisen, som har förstärkt sin närvaro i dessa områden. Under våren kommer regeringen att lansera ett nytt, nationellt brottsförebyggande program. Syftet är att utveckla det brottsförebyggande arbetet hos många olika aktörer, både inom offentlig sektor och inom näringsliv och civilsamhälle. Regeringen beslutade i november 2016 även om en tioårig nationell strategi för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Strategin innebär bland annat att ett större fokus än tidigare kommer att riktas mot förövarna av brotten. Sammantaget avsätter regeringen drygt 900 miljoner kronor under mandatperioden för olika typer av insatser på detta område. Vi har dessutom nyligen i en proposition föreslagit skärpta straffskalor för vissa allvarliga våldsbrott. Dessa föreslås träda i kraft den 1 juli 2017. Regeringen arbetar således på flera olika sätt för att minska brottsligheten och öka tryggheten. Det arbetet kommer att fortsätta.

Fru ålderspresident! Tack igen, ministern, för svaret! Låt mig börja med att säga det som inrikesministern säger, vilket jag tror är bra att vi säger, att Sverige i grund och botten är ett tryggt och bra land att leva i. Men vi har växande utmaningar vad gäller tryggheten i vårt land, och det bör vi nog ta på rätt stort allvar. Brottsförebyggande rådet presenterade i början av året ny statistik, och det var ingen rolig läsning. Den visar att andelen personer som utsätts för våldsbrott i vårt land har ökat. Den utveckling som under alliansåren var den motsatta är nu bruten och på väg åt fel håll. Det beklagar jag. Under alliansregeringens år vid makten sjönk siffrorna för enskildas utsatthet för våldsbrott men också oron för att vistas ute, det vill säga vi kände oss tryggare för varje år som gick när det handlade om att vistas i utemiljö. Nu har andelen som utsätts för våldsbrott i riket ökat. Självklart minskar då tryggheten och den upplevda tryggheten hos oss som bor i det här landet när vi vistas i utemiljöer, för vi tänker att risken för att vi utsätts för brottslighet faktiskt har ökat. Förtroendet för polisen har också minskat, och det är naturligt när vi ser en utveckling där rättssamhället inte kan vara överallt, trygga alla och se till att det som vi tidigare tog för givet fortsatt ska vara på det sättet. I min valkrets där jag bor, Västerbotten, hade vi en lång tradition av att tillhöra de allra tryggaste människorna i Sverige. I ett tryggt land var vi de allra mest trygga medborgarna, med stor tillit till varandra. Sedan Anders Ygeman blev inrikesminister och ansvarig för svensk polis har detta förändrats. Den upplevda otryggheten hos medborgarna i Västerbotten ligger i dag över rikssnittet. Inrikesministern pratar mycket om Göteborg och Malmö, men i Västerbotten, Sveriges tidigare mest trygga län, är nu andelen otrygga högre än rikssnittet. Och det är inte så konstigt, därför att sedan Anders Ygeman blev ansvarig minister för svensk polis, fru ålderspresident, har andelen personer som utsatts nästan fördubblats. Det är alltså inte så konstigt att den upplevda otryggheten har blivit väldigt mycket större. Fru ålderspresident! Det finns säkert flera förklaringar till den här utvecklingen. Jag har identifierat två: Vi har fått en rödgrön regering, och Anders Ygeman är minister för de här frågorna. Jag har frågat, fru ålderspresident, hur inrikesministern tänker vända utvecklingen, för han är ansvarig för den, ingen annan. Ett tungt ansvar vilar på ansvarig ministers axlar. Hur tänker ministern vända utvecklingen? En del svar som jag fick tycker jag är riktigt bra. Men jag skulle också vilja veta var ministern tycker att han har brustit när utvecklingen har vänt på det här sättet, vad han själv tycker att han har gjort fel. Det är också en del av att fundera på vad vi ska göra framgent och vad det är som behöver bli bättre.
Fru ålderspresident! Vi börjar med siffrorna. Först och främst gick siffrorna både upp och ned under den moderatstyrda regeringens tid, och de har gått både upp och ned under den socialdemokratiskt styrda tiden. Det är inte sant att andelen som upplever att de är otrygga vid utevistelse en sen kväll skulle vara högre i Västerbotten än riksgenomsnittet. Det är ett rent påhitt från Edward Riedl, men jag misstänker att det inte är en lögn utan att han bara har sett snett i tabellerna. Jag rekommenderar ytterligare en läsning av NTU. Västerbotten är ett område där man är tryggare och har större förtroende för rättsväsendet än rikssnittet. Det är bra. Sverige kanske har något att lära av Västerbotten, som väl inte är en region som i stort domineras av moderat styre. Edward Riedl försöker göra en retorisk poäng av att allting och alla siffror går att härleda till min person och till den rödgröna regeringen. Jag låter lyssnaren avgöra vad som kan vara det ena eller det andra. Jag noterar dock att den del av samhället där otryggheten ökar är i de socialt utsatta områdena, och enligt Moderaternas egen rapport om utanförskapet ökade utanförskapet under Moderaternas tid vid makten. Vi hade under den tiden växande arbetslöshet och sjunkande skolresultat, till och med de starkast sjunkande skolresultaten i hela den utvecklade världen, i OECD. Vi hade växande klyftor. Jag tror inte att det är orimligt att dra slutsatsen att det ger avtryck på andra områden, till exempel brottsligheten, om man under 10-15 år har växande klyftor, under åtta år har stigande arbetslöshet och en rejält stigande ungdomsarbetslöshet, att en fjärdedel av ungdomarna står utanför arbetsmarknaden trots att de vill jobba, och om man har den snabbast sjunkande skolutvecklingen i OECD. Därför har vi lagt om politiken. Nu är arbetslösheten inte stigande utan sjunkande. 150 000 jobb har skapats under de år som regeringen har suttit vid makten. Skolresultaten vänder uppåt i stället för nedåt i både Timss och PISA, och andelen med gymnasiebehörighet ökar. De socialt utsatta områdena visar för första gången på mycket länge upp glädjande siffror som visar på sjunkande arbetslöshet, ökad folkhälsa och ibland till och med minskade klyftor. Den utvecklingen måste vi fortsätta att förstärka. En annan sak som har hänt är att det har blivit fler poliser i de här områdena. Vi har sett den här utvecklingen och agerat därefter. Jag är övertygad om att det kommer att ge resultat, som i den Stockholmsförort där brottsligheten sjönk med 40 procent eftersom polisen varit mer närvarande och synlig än under den tid då ni styrde. Vi har orkat och vågat att sätta fokus på de socialt utsatta områdena. Vi har fler poliser nu än vad vi har haft tidigare. Den utvecklingen ska fortsätta. Med fler polisanställda än någonsin tidigare och med mer ekonomiska resurser som vi satsar på polisen än någonsin tidigare kommer medborgarnas trygghet att utvecklas positivt.
Fru ålderspresident! Låt mig vara tydlig med att jag inte försöker göra någon poäng, utan jag ser den utveckling som sker. Den bekräftas också i den statistik som Brottsförebyggande rådet tagit fram. Den visar att i Västerbotten, mitt hemlän och länet som tidigare hade Sveriges tryggaste medborgare blir man allt mindre trygg. Förklaringen är att våldsbrotten ökar. Det handlar inte om att göra någon poäng. Däremot blir jag lite bekymrad, fru ålderspresident, när jag hör hur inrikesministern, på samma sätt som många andra ministrar i regeringen, försöker svartmåla den tidigare regeringen. Det är möjligt att det ingår i det politiska spelet. Men det är fantastiskt att höra hur man kan lyckas svartmåla den tidigare regeringen, som var den mest framgångsrika i hela Europa under finanskrisens år. Man försöker svartmåla den mest framgångsrika ekonomiska politiken i Europa. Fru ålderspresident! Skälet till att ekonomin i Sverige är så pass bra är att detta grundlades under de åren. Det är bra även för Anders Ygeman och hans möjligheter att försöka förstärka svensk polis. I stället för att svartmåla och försöka skriva om historien skulle statsrådet kunna ta ansvar för att utvecklingen, när han nu är ansvarig, går åt fel håll. Våldsbrotten ökar, människor är mindre trygga, Sveriges tidigare tryggaste medborgare är inte längre det. Anders Ygeman är ansvarig minister. Det mest kloka som Anders Ygeman sa var att Sverige har mycket att lära av Västerbotten. Det är också väldigt ofta min tes att det finns mycket att lära, inte minst när det gäller trygghetsskapande. Därför vore det bra, fru ålderspresident, om Anders Ygeman kom upp och besökte Västerbotten. Allra helst skulle han ha gjort det när vi hade en alliansregering, för då var medborgarna riktigt trygga. Men han kan komma upp nu också, så ska jag försöka förklara hur detta var möjligt, varför människor då var trygga och i dag är otrygga. Det finns nämligen förklaringar till detta. En av dessa är att Anders Ygeman som ansvarig minister får utvecklingen att gå åt fel håll. Man tar resurser från Västerbotten och skickar till andra delar av landet. Ja, det är möjligt att det är rätt prioritering i den situation vi har, men det ger ju mindre förutsättningar för bra polisarbete i andra delar av landet, min del av landet i det här fallet. Fru ålderspresident! Jag skulle fortfarande vilja ha mer svar från Anders Ygeman - en del är bra - på vad man ska göra för att åstadkomma detta. Därtill skulle man ta Moderaternas förslag om 2 000 fler poliser, fler kollegor till dem som redan i dag arbetar väldigt hårt, och också ge goda förutsättningar till bra löneökningar för de redan hårt arbetande poliserna. Vi pratar om snittlöneökningar på 2 000 kronor i månaden med de förslag som vi har lagt fram. Låt mig förekomma ministern. Nej, vi ska inte sätta lön från riksdagen, men vi ska ge förutsättningar för goda löneökningar i de löneförhandlingar som ska ske mellan parterna. Detta kan vi göra. Det ger goda förutsättningar att vända den utveckling som inrikesministern är ansvarig för.
Fru ålderspresident! Det kan ibland vara svårt att förenas i politiken, men här har vi ändå en liten möjlighet. Jag delar Edward Riedls uppfattning att Sverige kan lära av Västerbotten. I Västerbotten röstade nämligen 42 procent av väljarna på Socialdemokraterna, och över 60 procent röstade på ett rött eller grönt parti. Här har Sverige lite att lära. Edward Riedl säger att regeringen Reinfeldt var den mest framgångsrika regeringen i Europa. Då infinner sig två frågor. Den första är: Varför insåg inte väljarna det? De valde ju en annan regering och röstade bort regeringen Reinfeldt. Den andra frågan är: Varför har inte Moderaterna insett att regeringen Reinfeldt var den mest framgångsrika i Europa? Det går ju inte en dag utan att en moderat riksdagsledamot, partiledare, partisekreterare eller viceordförande tar heder och ära av regeringen Reinfeldt. Det finns snart inget av det som regeringen Reinfeldt vidtog som Moderaterna fortfarande står för. Den mest framgångsrika regeringen i Europa - säg det till Anna Kinberg Batra och Tomas Tobé!
Fru ålderspresident! Låt oss tydliggöra några saker. Väljarna ser många viktiga frågor och bedömer därefter. Ingen regering får evigt tack för det man har gjort, utan man får förtroende för det man tänker sig göra framgent. Till och med Winston Churchill förlorade parlamentsvalet och blev avsatt efter andra världskriget. Väljarna tenderar alltså, med rätta, att inte belöna goda insatser. Regeringen Reinfeldt och Borg var den mest framgångsrika under mycket tuffa år vad gällde att föra ekonomisk politik. Väljarna tyckte att vi var dåliga på annat och valde därför till viss del att gå till ett annat parti. Inrikesministern vet mycket väl vilket parti det var. Låt mig också tydliggöra: Det var ingen som röstade fram denna regering, för det här regeringsunderlaget hade lika svagt stöd i valet 2010 som i valet 2014. Men Sverigedemokraterna, det vill säga partiet mitt emellan de två blocken, blev betydligt större. Om ministern tycker att det var en framgång får det stå för honom. Fru ålderspresident! Inrikesministern vill föra debatt om helt andra saker än det han är ansvarig för. Jag förstår varför, för om det på område efter område man är ansvarig för går åt fel håll vill man såklart hellre tala om annat. Då är det roligare att skriva om historien och svartmåla tidigare regeringar och skylla på tidigare ministrar och annat än att stå upp och ta ansvar för det man är ansvarig för. Det har skett en mycket negativ utveckling på en rad områden sedan Anders Ygeman blev minister. Vi har nu haft två debatter, och jag tror att vi får ha fler. Anders Ygeman är ansvarig minister, och det går åt fel håll. Då bör han både försöka förstå vad han har gjort fel, eftersom det går åt fel håll, och tala om vad han vill göra för att få det att gå åt rätt håll. Jag har försökt förklara några av de saker vi moderater vill göra, och vi tror att det bland annat behövs fler och bättre betalda poliser.
Fru ålderspresident! Det verkar råda ett missförstånd. Jag svartmålar inte alls regeringen Reinfeldt. Jag undrade bara varför så många moderater tar avstånd från regeringen Reinfeldts politik. Det var min poäng. Det kanske är värt att fundera på. Vad gäller polisen och polisarbete delar jag Edward Riedls ståndpunkt att det behövs mer resurser till polisen, fler poliser och fler polisanställda. Det tror jag är ett oomtvistat faktum. Sedan kan vi diskutera formerna för det och så vidare, men i grunden behövs det fler poliser, fler polisanställda, bättre arbetsmiljö och bättre arbetsvillkor för svensk polis. Både jag och Edward Riedl kan analysera siffrorna över brottsutveckling och trygghet och dra olika slutsatser. Men för att vi ska kunna göra det bättre, för att de framtida interpellationsdebatter som Edward Riedl utlovade ska bli bättre och för att riksdagen bättre ska kunna utkräva ansvar av regeringen har vi gett Polismyndigheten i uppdrag att redovisa statistiken inte bara på länsnivå utan på lokalpolisområdesnivå, på kommunnivå. Då kan vi jämföra polisens effektivitet mellan kommunerna. Också den nationella trygghetsundersökningen, som polisen beställer av Brottsförebyggande rådet, kommer att gå ned på kommunnivå. På det sättet kan vi också jämföra kommuners och polisers brottsförebyggande arbete ihop. Då får jag och Edward Riedl ett bättre underlag för att kunna ifrågasätta polisens arbete, kommunernas arbete och regeringens arbete. På det sättet kan vi ha en bättre polisdebatt och en bättre diskussion om hur vi klarar den gemensamma målsättningen: att göra Sverige tryggare och polisens arbete mer effektivt.